Fru talman! Karin Svensson Smith har ställt tio frågor till finansministern: Hur avser finansministern att verka för att de bränslepriser som beräkningar av kommande trafikvolymer utgår ifrån är sakligt grundade? Avser ministern att verka för att värderingen på 1:50 kronor per kilo koldioxid blir uppdaterad utifrån en aktuell vetenskaplig uppskattning av vad klimatförändringarna kommer att kosta oss innan de slutgiltiga samhällsnyttorna av förslag på kommande väg och järnvägsinvesteringar fastställs? Hur avser ministern att säkerställa att värderingen av koldioxid som underlag för samhällsekonomiska beräkningen av kommande vägar och järnvägar bygger på ett empiriskt underlag? Avser ministern att verka för att trängselskatt ska tillföras som en förutsättning i underlaget för beräkning av de vägtrafikvolymer som förväntas på Förbifart Stockholm och andra förslag till väginvesteringar i Stockholm? Avser ministern att verka för att kilometerskatt för tunga lastbilar ska tillföras som en förutsättning i underlaget för beräkning av de trafikvolymer på de vägar och järnvägar som ska ingå i regeringens infrastrukturproposition? Hur avser ministern att verka för att principen om att förorenaren betalar ska vara en utgångspunkt och tillämpas fullt ut i metoderna för de samhällsekonomiska analyserna av infrastrukturinvesteringar? Avser ministern att initiera en omvärdering av de tidsvinster som förväntas ske till följd av järnvägsinvesteringar jämfört med motsvarande tidsvinster till följd av väginvesteringar så att inte tiden på tåg värderas lägre? Avser ministern att till riksdagen redovisa vilket vetenskapligt material som underbygger budgetpropositionernas påstående om att en starkare betoning av samhällsekonomisk analys skulle leda till att väginvesteringar får större utrymme och järnvägsinvesteringar mindre utrymme? Hur avser ministern att verka för att regeringens målsättning om att underlätta för en samordning mellan transportslagen ska säkerställa planeringen för en nordsydlig förbindelse i Stockholm? Hur avser ministern att säkerställa att behovet av en oberoende och vetenskapligt grundad granskning av den samhällsekonomiska analysen för kostsam infrastruktur, exempelvis Förbifart Stockholm, blir tillgodosett? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Tidsreglerna för att besvara interpellationer gör att jag får återkomma till många av frågorna i debatten. Men jag vill redan nu säga att jag delar vissa av de grundläggande synsätt som Karin Svensson Smiths interpellation ger uttryck för. De samhällsekonomiska kalkylerna är ett viktigt instrument för att vägleda oss politiker när det gäller prioritering av infrastrukturåtgärder. Därför är det viktigt att kalkylerna på ett så korrekt sätt som möjligt avspeglar de ekonomiska värderingar som finns i samhället och de nyttor som investeringar kan åstadkomma. Just därför tänker jag inte verka för att vissa värderingar i kalkylerna justeras åt det ena eller andra hållet. Jag ser kalkyler och prognoser som en del av det underlag regeringen behöver för att göra samhällsekonomiska och transportpolitiska analyser och för att fatta beslut. Men arbetet med att göra kalkyler och prognoser ska ske på vetenskaplig grund utan någon direkt politisk inblandning. Skulle vi politiker börja styra vilka ingångsdata och värderingar som ska ingå i kalkylerna, frånsett den bakomliggande påverkan regering och riksdag har genom beslut om regelverk, skattenivåer och andra styrmedel, då skulle vi få tillbaka ett underlagsmaterial som skulle vara en ogenomskådlig blandning av vetenskap och politik. Det är ett material som jag inte skulle vilja grunda några beslut på. Det skulle leda till just sådana cirkelresonemang och självuppfyllande mål som Karin Svensson Smith i interpellationen säger sig vilja undvika.

Fru talman! Jag tackar ministern för interpellationssvaret, men jag måste erkänna att jag blir lite förvånad. Jag har ju varit verksam i den här kammaren sedan 1998, och jag är van vid att man skriver ned svaret på frågorna och inte säger att man återkommer till dem i debatten, men jag får väl vara flexibel. Vi får väl se. Det jag vänder mig mot gäller utgångspunkten för de kalkyler som ska vara underlag för investeringar. Jag vet inte hur mycket infrastrukturpropositionen i höst kommer att belöpa sig på, men den förra planeringsomgången var på 381,5 miljarder. Då är det väldigt viktigt att de grundläggande antaganden som ligger till grund för vilka vägar och järnvägar man pekar ut som lönsamma respektive olönsamma är värderingar och antaganden som man har någon sorts källa till, som man kan granska och som det kanske finns någon uppfattning om. De här kalkylmodellerna innehåller flera sådana märkligheter, men innan jag går in på de märkligheterna tänkte jag göra en jämförelse med försvaret. Jag läste en intervju med finansminister Anders Borg där han redovisade att de tidigare försvarsbesluten byggde på en gammaldags världsuppfattning och att de i hög grad var styrda av försvarsindustrins ekonomiska intressen. Nu hade man gjort en mer aktuell omvärldsanalys och utgått från skattebetalarnas och samhällets bästa och inte försvarsindustrins intressen och hade då kommit fram till att man borde skära i försvarsanslagen. Jag tycker att det är en klok utgångspunkt. Jag tycker att man borde göra likadant på vägsidan. Man borde göra en aktuell omvärldsanalys som säger oss att man med klimathotet som vår generations största utmaning, som det står i regeringsförklaringen, måste lägga investeringarna på att människor och varor kan förflytta sig utan att påverka klimatet negativt. Då är det svårt att tänka sig att vägentreprenadbolagens önskekalkyler om vägar ska vara det som är underlag för användningen av svenska folkets skattepengar. Det är glädjekalkyler. Det är glädjekalkyler på ett antal punkter. Jag skulle vilja att ministern återkom till det förväntade oljepriset. Man kan tycka att det är vetenskapsmän och forskare som ska yttra sig om detta. Men i vårpropositionen finns det angivet hur regeringen tänker sig att oljepriset utvecklas. Det står på s. 84 i tabell 6.1. Då tänker man sig att oljepriset nästa år sjunker till 85 dollar fatet och sedan förblir konstant. Nu har jag inte gått på Handelshögskolan, men lite ekonomi kan jag nog ändå. Jag tror inte att man behöver vara professor för att förstå att om en vara minskar i utbud och efterfrågan samtidigt ökar - det vill säga att det blir mer bilar i världen och inte mindre - är det inte så troligt att priset på varan sjunker och sedan förblir konstant. Det man kan förvänta sig är att priset troligen ökar. Sedan ska ju olja ersättas. Men om man inte kraftigt subventionerar vare sig syntetiskt kol eller etanol eller något annat alternativ till bensin och diesel kommer det också att vara ganska dyrt. Det här är problematiskt därför att prognoserna för hur många som vill använda vägen för person och godstransporter just bygger på kostnaderna för desamma. Där är bensinpriserna en väldigt viktig ingrediens. Jag undrar om Åsa Torstensson kan kommentera detta. I dag har vi ett råoljepris på 124 dollar fatet. Hur kan då regeringen förvänta sig att det sjunker till 85? Vägverket räknar med att det 2020 är 76 och bygger sina prognoser på det.

Fru talman! Jag kan börja med att säga att jag, när jag började läsa den här interpellationen från Karin Svensson Smith, tyckte att det var ganska roligt. Jag tycker själv om samhällsekonomiska analyser och värderingar och tycker att det är ett viktigt instrument, till exempel i infrastruktursektorn. Men jag kan inte låta bli att notera att Karin Svensson Smith nämner Förbifart Stockholm 22 gånger i den här interpellationen. Därför kan man ibland undra lite vad syftet med interpellationen är. Men jag ska gå tillbaka till det här med samhällsekonomiska värderingar. Som jag sade håller jag helt med Karin Svensson Smith om att samhällsekonomiska analyser och kalkyler inte bara bör utan även ska användas när det gäller prioriteringar och projekt på infrastruktursidan. Men jag vill också tillägga, fru talman, att det inte är så enkelt att man kan stoppa in några värden och sedan få ut en lösning. Enligt Sika används samhällsekonomiska analyser som ett samlingsnamn för alla analyser av samhällsekonomisk karaktär. Man använder också uttrycket samhällsekonomisk bedömning. I den här analysen eller bedömningen ingår i princip samtliga identifierbara effekter, även sådana som man inte kan kvantifiera eller värdera. I samhällsekonomiska kalkyler däremot ingår inte alla effekter utan bara de som man på något sätt kan identifiera och kvantifiera och värdera. Men det finns ingen exakt vetenskap att utgå från. Det är antaganden om prognoser för framtiden. Det handlar om betalningsvilja. Det är prissättning med mera som måste göras på ett så bra sätt som möjligt. De värden som används för de olika effekterna varierar också beroende på vilken faktor som är viktigast för just det enskilda projektet. Jag har själv, innan jag började med politik, forskat inom vägområdet och kom då in en del på samhällsekonomisk optimering och värdering. Men just i det fallet handlade det om val mellan olika vägbeläggningsmaterial, så det var på en helt annan nivå. Det var också det jag tänkte komma in på. Möjligheten att använda de här analyserna och kalkylerna hänger också samman med på vilken nivå vi befinner oss i själva beslutsprocessen. Är det val mellan till exempel skola och infrastruktur? Är det val mellan olika transportslag, väg och järnväg, såsom Karin Svensson Smith skriver i sin interpellation? Är det val mellan olika projekt inom samma kategori? Eller är det på en detaljnivå där vi till exempel ska välja beläggningsmaterial? Karin Svensson Smith tar upp en rad effekter och faktorer som hon inte tycker är rätt värderade. Vi kan nog vara överens om att det, hur noga kalkylerna än görs, alltid kommer att finnas synpunkter på ingångsvärden, speciellt från den som vill se ett annat resultat. Jag tycker att det är väldigt viktigt med en utveckling när det gäller hur olika effekter ska värderas och prissättas. Men detta arbete tycker jag ska ske på vetenskaplig grund och inte genom direkt politisk inblandning. Det är precis i linje med infrastrukturministerns synpunkt - det känns ju bra att vi har samma synpunkter just i den frågan. Däremot tycker jag att vi politiker måste bli mycket bättre på att använda de här underlagen när vi ska göra olika prioriteringar. Det är då de här politiska faktorerna kommer in som man ska ta hänsyn till.

Fru talman! Jag tror att Karin Svensson Smith vet att det är ett pågående arbete vad gäller kommande infrastrukturproposition. Därmed återkommer vi vad gäller vilka volymer det handlar om på väg respektive järnväg. Men jag tror också att det är viktigt att se att vi har ett parallellarbete med den klimatberedning som är avslutad och det arbete som nu är ute på remiss. Det är naturligtvis också en viktig del i det arbete som så småningom ska resultera i vilka åtgärder som man ska vidta för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Det har naturligtvis också, vill jag påstå, ett samband med kalkyler, som vi också pratar om. Många tycker att vi över huvud taget inte ska ha samhällsekonomiska kalkyler. Jag vet inte om Karin Svensson Smith tillhör den gruppen. Men det är klart att om vi inte hade kalkyler skulle vi i allra högsta grad vara utlämnade till godtycklighet eller glädjekalkyler eller hur det nu var Karin Svensson Smith bedömde det. Men jag tror också att det är viktigt att vi är medvetna om vilka svar vi kan få av en kalkyl och vilka svar som vi kan behöva komplettera en kalkyl med, så att den ger just en samlad bild av hela transportpolitiken. Det är naturligtvis så att vissa delar är svar när det gäller tillväxt. Andra delar som gäller trafiksäkerheten kanske vi inte får svar på. Då måste vi komplettera med det. Vi vet att näringslivet som sådant efterfrågar bra transportmöjligheter. Jag själv pläderar för regionförstoringar så att vi kan skapa möjligheter för människor att bo på ett ställe och arbeta och verka på ett annat ställe. Det är naturligtvis den typen av faktorer som vi måste komplettera med. Därför pågår det också ett arbete med att förbättra underlag, för att man ska kunna göra bra avvägningar här. Vad gäller de konkreta frågorna ska jag faktiskt försöka göra en genomgång av dem. Vad gäller frågan om bränslepriser och om det är sakligt grundade underlag måste jag naturligtvis ha tilltro till det arbete som myndigheterna har att göra. Det är deras kompetens och ansvar att göra rätt prognoser. Vad gäller den andra frågeställningen om värderingen på 1:50 kronor per kilo koldioxid blir uppdaterad utifrån en aktuell vetenskaplig uppskattning av vad klimatförändringarna kommer att kosta oss är det väl bra att också göra en internationell jämförelse utifrån en svensk värdering. Då ligger vi högt och högre än nuvarande koldioxidskatt på bränsle. Den svenska värderingen ligger, som jag sade, internationellt betydligt högre. Jag kan också säga att kompletteringen från trafikverken är att man kommer att göra en känslighetsanalys på de större projekten, där man har en värdering på 3:50 kronor per kilo för de projekten. Jag tror att det är ungefär samma svar vad gäller fråga tre och det empiriska underlaget. Det är det arbete som verken nu har att gå vidare med.
Fru talman! Malin frågade mig om syftet med interpellationen. Syftet var faktiskt ett uttalande som står i vårpropositionen och som också upprepades vid ett flertal tillfällen i ett tv-program, Dokument inifrån , där Åsa Torstensson och Anders Borg med flera medverkade. Då sade Anders Borg att en utgångspunkt för den nya planeringsomgången är att samhällsekonomiska analyser ska spela en viktig roll vid prioritering av infrastrukturinvesteringar och att det jämfört med de planer den tidigare regeringen fastställt innebär att en större del av investeringarna ska ske inom vägsektorn. Jag undrar vad det finns för underlag för att redan nu tala om att analysen kommer att resultera i att en större del av investeringarna ska ske inom vägsektorn. Man förväntar sig att oljepriset kommer att vara lägre än när man gjorde den förra planeringsomgången. Den förra planeringsomgången förutsatte lite märkligt nog att oljepriset var 24 dollar fatet och skulle förbli konstant fram till 2020 åtminstone. Om man då räknar med att en större andel ska vara inom vägsektorn ska oljepriset sjunka under 24 dollar fatet. Jag skulle vilja upprepa min fråga till ministern: Vad tror ministern? Är det sannolikt att oljepriset sjunker under 24 dollar, eller vad ska man utgå från? Det har väldigt stor betydelse för vilka vägtrafikvolymer man förväntar sig. Nu har Banverket gjort en sammanställning av hur trafiken har utvecklat sig för de projekt man har byggt i den här planeringsomgången. Det visar sig att järnvägstrafiken har ökat bra mycket mer än vad prognoserna sade. Vägtrafiken, även om den har ökat mycket, ligger under de prognoser man hade. Det visar att de ingående förväntningarna var fel. Då är mitt syfte med det här att vi inte ska upprepa misstaget utan ha korrekta ingångsvärden. Kalkylen kan ju aldrig bli rätt om det man stoppar in i den är fel. Det handlar om en korrekt förväntning av vad oljepriset kommer att vara och en korrekt värdering av vad klimatskadorna kostar. Jag håller verkligen med ministern om att man ska göra internationella jämförelser. Den rapport jag tror är mest gångbar i de sammanhangen är Sternrapporten. Där räknar man med att kostnaderna för klimatet om vi inte gör något för att förhindra de förändringar som är på gång kostar i storleksordningen motsvarande två världskrig. Han konstaterar att om man vill värna tillväxt och utveckling är det verkligen lönt att investera mycket för att bromsa upp eller försöka motverka klimatförändringarna. Därför är det väldigt intressant att veta om 380 miljarder, eller hur många det blir, ska investeras för att ytterligare vidga klimatförstörelsen eller om de ska användas för att människor och varor ska kunna förflyttas utan att förstöra klimatet. Om man delar ministerns uppfattning att näringslivet vill ha smarta transporter och människor vill kunna förflytta sig över längre sträckor finns det ju inget som säger att det nödvändigtvis måste vara förknippat med att man ökar utsläppen av växthusgaser. Det jag också önskar få svar på är varför man inte kalkylerar med att trängselskatten finns. Jag ser ingen motion om att man tar bort trängselskatten. Då borde väl den ingå som en variabel åtminstone i kalkylerna på Förbifart Stockholm. Här finns ingenting med om kilometerskatt trots att sju partier i Klimatberedningen säger att det ska införas. Höjda koldioxidavgifter ingår inte heller i kalkylen. Det innebär att man överskattar framtida vägtrafikvolymer och underskattar tågtrafikvolymer.